Herr talman! Kerstin Ekman glömmer bort en sak, när hon talar om bostadsbyggandet och dess omfattning. Hon glömmer bort de hundratusentals hushåll i detta land som har en dålig bostad eller saknar bostad. Det finns ingen annan möjlighet att klara problemen för dessa människor än att kraftigt öka bostadsbyggandet. Kerstin Ekman hade svårt att förstå kritiken mot att regeringen fattar beslut om ändringar då det gäller bostadsbidragen under tiden som bostadsbidragskommittén arbetar med utgångspunkt från sina direktiv. Regeringens handlande vore i och för sig inte så konstigt, om man endast 19 gjorde vissa justeringar av bidragsregler eller annat, men de ändringar som har gjorts innebär klara försämringar för hundratusentals hushåll då det gäller deras möjligheter att erhålla bostadsbidrag. Många hushåll får också kraftigt minskade bostadsbidrag. Jag menar att det är otillständigt att regeringen lägger fram förslag till sådana försämringar och de borgerliga partierna trumfar igenom dessa under tiden som en utredning har i uppdrag att komma med förslag till förändringar. Kerstin Ekman gav ett välgörande besked då hon tog avstånd från vad Lars Tobisson häromdagen sade i kammaren om bostadsdebatten. Detta avståndstagande är värt att notera, men för folkpartiet, och även för centern, återstår att också i praktisk handling visa att man tar avstånd från de förslag och synpunkter som moderaterna har då det gäller bostadspolitiken. Vi fick genom de märkliga turerna beträffande underhållslånen för 1981 en utmärkt illustration av besvärligheterna inom regeringen. Turerna illustrerar på ett närmast pinsamt sätt hur det är ställt med oenigheten inom den borgerliga regeringen då det gäller bostadspolitiken. Först kom ett klart nej till ett nytt underhållslån. Sedan kom ett jaså, eller kanske var det ett nja. Och nu slutligen blev det ett ja, men inte ett rakt och entydigt ja. Utan det blev ett ja under vissa förutsättningar, ett ja knutet till vissa förslag till åtgärder som underhållsfondsutredningen skall komma med någon gång under våren 1981. Detta vinglande fram och tillbaka har alltså ägt rum inom loppet av några månader.

Herr talman! Kerstin Ekman tar här upp behovet av bostäder i framtiden. Den tanken har tydligen aldrig gått upp för Kerstin Ekman att den politik som nu förs och som långtidsutredningen företräder innebär att man pressar tillbaka efterfrågan. Reallönerna skall ju urgröpas och köpkraften minskas. Och de fördelningspolitiska orättvisor som blir resultatet av sparplanen medför att vissa grupper i framtiden inte kommer att kunna efterfråga bostäder. Det måste vi ta hänsyn till. Vi socialdemokrater protesterar mot denna tro att man genom de här åtgärderna och genom långtidsutredningens olika tabeller kan pressa tillbaka ett behov av något så angeläget som att ha en bostad. Den borgerliga regeringen har en förkärlek för att tillsätta enmansutredningar. Samtidigt finns det myndigheter som man åsidosätter — myndigheter som har bred kompetens när det gäller t.ex. prisövervakningsområdet. Jag tror att ni skall vara litet försiktiga med era enmansutredare och i stället ge resurser till och använda de myndigheter som finns i detta land. Det är nödvändigt om vi över huvud taget skall komma någonstans med kostnadskontrollen.
Herr talman! Till Oskar Lindkvist vill jag säga att det är sant att vi har bostadsbrist på en del ställen i landet, men vi har överflöd på andra ställen. Vi måste finna lösningar på de här problemen. Men de förslag som socialdemokraterna har kommit med anser inte vi medföra någon lösning på problemen. Det gäller t.ex. uthyrningsgarantin, som skulle garantera att man får betalt för outhyrda lägenheter under två år. Vad gör man sedan, Oskar Lindkvist, om man ändå inte har klarat problemet? När det gäller avskaffande av markförvärvslånen påstås det att det är en hämmande faktor. Kan jag då få något exempel på en kommun där man inte har ansett sig klara ett markförvärv på grund av brist på lån? Tore Claeson säger att vi behöver ett bostadsbyggande för att klara de människors behov som inte har den bostad de bör ha. Vi skall inte bara titta på bostadsbyggandet, utan vi skall också titta på den ombyggnadsverksamhet som pågår och lägga in den i totalsumman. När det gäller bostadsbidragen och hur en utredning skall arbeta har jag framfört vad jag tycker. I sakfrågan har vi olika åsikter när det gäller om svaga grupper drabbas eller inte, men det återkommer vi till. Jag vill säga till Maj-Lis Landberg att min tankeverksamhet kanske inte är av intresse för kammaren. Jag hänvisar till det svar jag gav Oskar Lindkvist om hur vi skall försöka lösa problemen. Men vi skall inte lösa dem med edra förslag.
Herr talman! Vi kan i och för sig avsluta den här debatten nu, eftersom motargumenten mot våra förslag blir allt eländigare. Kerstin Ekman säger i sin senaste replik att det finns ett överskott av bostäder på vissa håll och att det finns underskott på andra håll. Det är i och för sig riktigt, men bostadsbristen som den är uttryckt i den statistik och efterfrågan vi kan mäta är mycket stark. Ungefär två tredjedelar av Sveriges kommuner har bostadsbrist eller är på väg in i bostadskris. Det är klart dokumenterat genom de utredningar och undersökningar som har gjorts. Varför behöver vi då diskutera vikten av att hålla tillbaka bostadsbyggandet, som regeringens förslag innebär? Vi har lagt fram förslag om att behålla markförvärvslånen och förslag om garanterade hyresförlustlån. Nu säger Kerstin Ekman att det inte löser några problem. Men ni löser ju inte heller några problem. Om jag skulle ge ett råd till dem i folkpartiet som är intresserade av bostadspolitiken, skulle det vara att de bör vara mera öppna för intryck och förslag till hur bostadspolitiken skall förbättras. Ni kan ändå aldrig genomföra någon konkret bostadspolitik att tala om i den regering som sitter f. n. Och hellre än att såga av alla kontakter med den stora arbetarrörelsen borde ni vara intresserade av att ta intryck av och ta upp våra förslag samt ha dem i åtanke när ni nu är i tillfälle att formulera bostadspolitiken. Jag tycker att det är beklagligt att det finns folk i den här kammaren i vilkas huvuden det inte har gått in att vi är inne i en svårartad kris på bostadsmarknaden.
Herr talman! Jag vill bara notera att som ett slags försvar för det alltför låga bostadsbyggandet och som ett försvar för bristande initiativ från regeringens sida för att stimulera bostadsbyggandet tar nu Kerstin Ekman fram ombyggnadsoch saneringsverksamheten. Det är nog det sista man bör göra i ett sådant resonemang och i anslutning till de här diskussionerna, för om det på någon punkt har gått snett i bostadsbyggandet och stimulansen till det, så är det just i saneringsoch ombyggnadsverksamheten. Där är det som bekant ännu bedrövligare ställt än i fråga om nyproduktionen.

Oavsett vad man säger kan vem som helst konstatera att man på det här området fått ett kapitalt misslyckande, varken mer eller mindre, från den borgerliga regeringens sida. Jag har sagt det förut, och jag upprepar det: Om man punkt efter punkt går igenom moderata samlingspartiets stora bostadsmotion som lades fram häromåret, så skall man finna att de båda andra borgerliga partierna har fallit undan och accepterat en rad av de krav som framförts där. På sluttampen har vi fått en försämrad situation för landets bostadskonsumenter, för hyresgästerna. Det är nu hög tid att vända på den utvecklingen. Frigör er från moderaternas inflytande! Satsa på en bostadspolitik med social inriktning!
Herr talman! Är det bostadsbrist? Man har inom bostadsdepartementet undersökt den frågan under året, och man har kommit fram till att det i alla fall på många håll i landet råder balans eller överskott. Det är inte ointressant, Tore Claeson, att när vi talar om en social bostadspolitik även diskutera vilken ökning vi skall ha i ombyggnadsoch saneringsverksamheten. Rättigheten att få en bra bostad hör ju också ihop med att man förnyar och förbättrar det som är gammalt.

Herr talman! I propositionen 1980/81:52 har regeringen på nytt tagit upp frågan om anslag till Internationella utvecklingsfonden, IDA. Man begär riksdagens godkännande av en påfyllning till IDA med 460 milj.kr. Det är alltså inte småsummor som vi skall bidra med. Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat avslag på propositionen. Vi gör det därför att vi anser att pengarna kan användas betydligt bättre. Det är, som också utskottet påpekar, inte första gången vi från vpk:s sida ställer detta 23 krav och kravet på att Sverige skall lämna Världsbanksgruppen. Jag skall inte här upprepa alla de argument vi under årens lopp fört fram gentemot Världsbanksgruppens verksamhet och utlåningspolitik; jag skall bara i korthet beröra några. 1. Världsbanksgruppen inkl. IDA har en uttalat reaktionär profil vad gäller sin utlåningspolitik. Länder som Indonesien, Brasilien och Sydkorea — alltså klart reaktionära regimer — tillhör gruppens största låntagare. Nu säger utskottet i sitt betänkande att IDA utgör den största enskilda biståndskällan för de fattigaste u-länderna och att IDA:s utlåningspolitik har en klar fattigdomsprofil. Så långt kan jag hålla med. Men, herr talman, enbart det faktum att ett land har låg årlig medelinkomst per invånare har när det gäller vår biståndspolitik i övrigt inte fått utgöra huvudgrunden för hjälp. Vi har då också försökt se till vilka biståndet kommer till godo — om det stannar hos en liten överklassklick eller om det kommer de breda massorna till del: de fattiga på landsbygden och i städerna. Den länderinriktning som IDA har utgör förvisso inte någon garanti för att en sådan målsättning uppfylls. 2. Trots att Sverige tillhör de per capita allra största bidragsgivarna har vi mycket små möjligheter att påverka IDA:s politik, eftersom den genom den orättvisa röstfördelningen helt styrs av USA:s intressen. Utskottet berör den här gången inte denna orättvisa röstfördelning. I stället försöker man försvara sitt ställningstagande med att om Sverige lämnar Världsbanksgruppen skulle u-länderna i större grad tvingas förlita sig på den privata kapitalmarknaden. Jag tycker att det argumentet är ohållbart. Om samtliga länder med en målinriktad biståndspolitik lämnade gruppen och i stället såg till att pengarna kom progressiva regimer till godo skulle befolkningen i tredje världen verkligen dra nytta av pengarna. Så blir nu inte fallet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 127.

Herr talman! Jag tror att Eva Hjelmströms anförande och vpk-motionen bygger på ett litet missförstånd. Motionärerna vill att Sverige skall lämna Världsbanksgruppen och att vi inte skall lämna något bidrag till den sjätte påfyllnaden till IDA. Regeringens proposition gäller emellertid inte Sveriges medlemskap i Världsbanksgruppen eller IDA. Och den gäller inte heller Sveriges bidrag till den sjätte påfyllnaden — den frågan behandlade vi i riksdagen i våras under budgetbehandlingen. Då beslöt riksdagen att anslå 460 milj.kr. till den första inbetalningen till IDA:s sjätte påfyllnad. Vad regeringen nu aktualiserar är hur vi skall disponera de medel som riksdagen beslöt anslå. På grund av dröjsmål i den amerikanska kongressen har överenskommelsen om en sjätte påfyllnad inte kunnat träda i kraft. Och för att IDA i det läget inte skall stå utan möjligheter att göra fortsatta åtaganden har ett antal länder, däribland Sverige, gjort förhandsutfästelser till IDA motsvarande det första årsbidraget. Vad regeringen nu begär är alltså att få ta i anspråk dessa medel för IDA:s verksamhet. Det är alltså egentligen den frågan som nu behandlas av kammaren. Men jag kan kanske ändå kort få säga några ord med anledning av vad Eva' Det är riktigt att man från vpk:s sida regelmässigt yrkar att Sverige skall lämna Världsbanken och IDA. De yrkandena har riksdagen varje gång avslagit. Det har man gjort därför att IDA är u-ländernas enda möjlighet av någon betydelse att få tillgång till lån på fördelaktiga villkor. Om Sverige gick ur skulle inte u-ländernas möjligheter att låna förbättras. Risken skulle snarare vara att man i något större utsträckning blev hänvisad till den privata kapitalmarknaden och dess kommersiella villkor, och det vore ur uländernas synpunkt ingen fördel. Man bör i det sammanhanget komma ihåg att det vid skuldavskrivning för u-länderna uppstår de största svårigheterna när det gäller kommersiella lån. Det är klart att IDA inte är något fullkomligt instrument. IDA behöver förbättras, och det har också skett förändringar, som delvis har initierats från svensk sida. De nordiska länderna har kunnat styra över en del av IDA:s utlåning till de fattigaste länderna och till projekt som vi från våra biståndspolitiska utgångspunkter anser vara riktiga. Det vore därför, som jag ser det, felaktigt om Sverige gick ur organisationen. Våra möjligheter att ytterligare påverka långivningen i den riktning vi vill skulle ju helt upphöra om vi gick ur IDA. Och det skulle definitivt inte vara till fördel för u-länderna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vår motion bygger inte på något missförstånd. Den ligger helt i linje med vårt ställningstagande i våras — det är en konsekvent linje vi för. Jag tycker, herr talman, att vi pumpar in för mycket pengar i den stora biståndskarusellen som vi inte kan kontrollera, och till den hör IDA. Det medgav också Björn Molin. IDA behöver förbättras, sade han. Jag tycker att det är ett understatement. Det går inte att komma ifrån att IDA:s profil inte är progressiv utan — som jag framhöll tidigare — reaktionär. Om vi i stället kanaliserade de bär pengarna till de länder där man verkligen försöker åstadkomma en social utjämning och rättvisa för de breda folklagren, då skulle pengarna komma till bättre användning.
Herr talman! Som jag sade är ju det som vi skall ta ställning till i dag den sjätte påfyllnaden. Vi har redan beslutat om att Sverige skall vara med om den och beslutat anvisa 460 milj.kr. Men den frågeställning som aktualiseras genom vad Eva Hjelmström säger är ju om u-ländernas situation förbättras ifall Sverige går ur IDA, och jag vill bestrida det. Det har skett en positiv utveckling av IDA:s utlåning i den meningen att en större del av utlåningen går till de fattigaste u-länderna och till projekt som är viktiga från våra biståndspolitiska utgångspunkter sett. Jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg att från u-länderna själva finns inget önskemål om att IDA:s verksamhet skall upphöra eller att Sverige skall gå ur IDA, och vill vi alltså i det avseendet stå på u-ländernas sida skall vi vara kvar och arbeta inom IDA.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja att Björn Molin preciserade den mycket positiva förändring som han anser att IDA:s politik har genomgått. Ser man på det länderval som IDA har i dag är det förvisso inte de progressiva regimerna i tredje världen som IDA gynnar i första hand utan — som jag framhöll tidigare — bakåtsträvande regimer där ett fåtal tillskansar sig större delen av medlen. Sedan har vi i och för sig sagt förut — och det kan jag väl upprepa här i dag— att man kan tänka sig att Sverige står kvar i IDA.

Herr talman! Så är det då utrikesdepartementets tur att få sin budget granskad ur besparingssynpunkt. Från socialdemokratisk sida tillstyrker vi utan reservationer de besparingsförslag på 8 milj.kr. som gäller utrikesförvaltningen. I vår motion 1980/81:83 har vi gett anvisningar på ytterligare möjligheter till besparingar. Utrikesutskottet har i stort sett anammat vårt förslag, och om den delen av utskottets betänkande finns därför ingen anledning att orda vidare. Vår reservation gäller det internationella utvecklingssamarbetet. Först gäller det beräkningsgrunden för biståndsanslaget. Regeringen föreslår och utskottsmajoriteten accepterar att man skall beräkna anslaget på bruttonationalinkomsten, BNI, i stället för bruttonationalprodukten, BNP. Skillnaden mellan BNP och BNI hänför sig huvudsakligen till räntebetalningarna på den svenska statsskulden. Följderna av regeringens usla ekonomiska politik får alltså u-länderna lida av. För budgetåret 1981/82 innebär det att biståndet blir 60 milj.kr. lägre. BNP har varit ett allmänt accepterat mått för beräkningen av enprocentsanslaget under alla år. Jag vill också erinra om att när riksdagen så sent som hösten 1978 slog fast riktlinjerna för det framtida biståndet var riksdagen helt enig om att 1 26 av BNP skall vara en miniminivå på de egentliga biståndsanslagen. De som vill studera historien kan läsa utrikesutskottets betänkande 1978/79:1. När regeringen och utskottsmajoriteten nu säger att enprocentsmålet ligger fast så är det fel. 190 av vad? Flera riksdagar under 1960 och 1970-talen har slagit fast, och senast gjorde riksdagen det den 18 oktober 1978, att anslaget skall beräknas på summan av den samlade produktionen av varor och tjänster, dvs. BNP. Vi hade en intensiv enprocentsdiskussion i det här landet under 1960-talet och 1970-talets första hälft. Det var en diskussion som vi alla minns och som rörde kvantiteten av biståndet. I min ägo har jag bl.a. en pärm från 1974 med hundratals namnunderskrifter från unga folkpartister som krävde minst 1 20 av BNP det aktuella året och 2 90 senast 1980.

För det blir en sänkning, och sedan må regeringen eller utskottet förklara de tekniska spetsfundigheterna hur mycket de vill. Jag vill erinra om att det var folkpartiet som hårdast kritiserade den socialdemokratiska regeringen för att den inte tillräckligt snabbt nådde målet - 190 av BNP. Nu är det en folkpartistisk utrikesminister som urholkar biståndsanslaget och frångår den beräkningsmetod som han och folkpartiet tidigare slogs för. Det är alltså inte bara pensionerna som den borgerliga regeringen vill urholka utan även stödet till de fattiga länderna. Regeringen fortsätter — och får stöd om än mycket fåordigt av utskottsmajoriteten — att föreslå urholkningar av biståndsramen. Det gäller de 40 milj.kr. som man lyfter över från andra huvudtitlar till biståndsanslaget. Det går helt enkelt inte att ta ställning till det här förslaget, så knapphändigt som det är motiverat. Man talar i propositionen om ”svenska skolor avsedda för barn till svenska biståndsarbetare”. Mig veterligt finns det inga särskilda skolor för svenska biståndsarbetare. Vidare föreslås att kostnader för överföring till Sverige av flyktingar från u-länderna skall belasta biståndsbudgeten. Vilka kostnader och varför? Jag får en känsla av att man i kanslihuset har granskat alla huvudtitlar och så snart man funnit ordet u-länder i texten har man sagt sig: Aha, det här kan vi föra in under biståndsanslaget! På detta sätt kan man givetvis hålla på och spara genom att ta av det egentliga biståndet och använda det på andra områden där Sverige samarbetar med u-länderna. Det förvånar mig kanske att utskottsmajoriteten gått med på något så ofullständigt som propositionens text om dessa 40 milj.kr. Utskottet har, som framgår, heller inte gett sig in på något försvar av regeringens förslag på det här området utan säger pliktskyldigast att man tillstyrker propositionen i denna del. Vi socialdemokrater för vår del vill allt ha ett ordentligt underlag innan vi tar ställning till förslaget. Vi utgår ifrån att regeringen i budgetpropositionen i januari lämnar utförlig redovisning för den här omfördelningen inom statsbudgeten. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det finns också en vpk-motion i det här ärendet. Den stämmer i stort sett överens med den socialdemokratiska reservationen. Vi för ungefär samma resonemang som Gertrud Sigurdsen här har utvecklat. Vi förstår att man måste minska statens utgifter. Vi har också visat hur man skall kunna spara på olika områden — vi är inte motståndare till det. Men vi trodde inte att den borgerliga regeringen och den folkpartistiske utrikesministern skulle vara så fräcka att man också började spara på de miljarder som vi ger u-länderna i bistånd varje år. Det var inte så många år sedan alla var överens om att solidariteten med de fattiga och förtryckta i världen var viktig. Alla var också överens om att enprocentsmålet skulle stå fast. De flesta var väl också överens om att det i nuläget kanske inte var möjligt att öka biståndet ytterligare. Det har inte gått så många år sedan dess. Ändå är man redan framme och krafsar på biståndet och vill minska enprocentsmålet — för det är vad det handlar om, fast man försöker krypa bakom en annan beräkningsgrund, BNI i stället för BNP. Det handlar om att minska biståndet och låta de fattiga u-länderna vara med och betala en borgerlig ekonomisk politik. Det är en politik som vi inte kan stödja. Den ekonomiska politiken skulle kunna bedrivas på ett helt annat sätt, och då skulle man inte behöva föra den här konstiga besparingsdebatten. Moderata samlingspartiet har under många år intensivt drivit propaganda för att man skall minska anslaget till utvecklingssamarbetet, alltså biståndet till u-länderna. Som vanligt har moderaterna nu delvis fått gehör för sina förslag hos den folkpartistiske utrikesoch biståndsministern. Det är helt klart. Sedan försöker man från folkpartiet krypa undan detta faktum med resonemang om att ändra beräkningsgrunderna. Det bistånd som vi lämnar är inte någon fantastiskt fin gåva som u-länderna har anledning att stå med hatten i hand och bocka för. De miljarder som vi varje år ger i bistånd är snarare att se som avbetalning på det som bl.a. vårt land under årtionden till en billig penning har roffat åt sig från u-länderna och fortsätter att roffa åt sig. Vi har alltså en skuld till u-länderna. Avbetalningen borde vara större än den nu är, 1 20 av BNP. Det finns då ingen anledning att börja pruta på enprocentsmålet, som man nu gör. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Ett bestående stort strukturellt underskott i statsbudgeten ställer vårt land inför mycket stora problem. Det är nödvändigt att komma till rätta med detta stora strukturella underskott i statsbudgeten, bl.a. genom besparingar i statsverksamheten. Riksdagen fattade för några veckor sedan principbeslut om riktlinjerna för behandlingen av frågan om besparingar i behandlas utrikesdepartementets del av de tilltänkta besparingarna i Fredagen den statsbudgeten. Besparingarna gäller två delar, dels utrikesförvaltningen, dels 12 december 1980 biståndet. Vad först gäller besparingarna inom utrikesförvaltningen så har utskottet, som vice ordföranden nämnde, kunnat enas om dessa. Inom utrikesdepartementet har man under senare år genomfört besparingar genom en omfördelning av personella och andra resurser. I propositionen redovisas dessutom ett antal ytterligare besparingar som beräknat på helt budgetår skulle medföra en utgiftsminskning om 8 milj.kr. Det gäller en omfördelning av personal som innebär att vissa konsulära och andra förvaltningsuppgifter handläggs på annan ort än f. n. Det innebär en ökad användning av systemet med avgiftsbelagd verksamhet vid ambassaderna, och det innebär en viss Uskottet tillstyrker de föreslagna besparingarna och gör dessutom vissa påpekanden med anledning av den socialdemokratiska motionen. Vi påminner om möjligheterna att göra besparingar i samband med lokalanskaffning utomlands. Vi påminner om det beslut som helt nyligen har fattats av regeringen när det gäller begränsningar i rätten till första klass flygresor, och vi tillstyrker vad som nämnts i motionen om en höjning av räntesatsen vad gäller lån till utlandsstationerad personal. Utskottet påpekar också att man i det fortsatta interna besparingsarbetet inom UD bör ta till vara några ytterligare uppslag som förts fram i motionen. Beträffande den andra delen av besparingarna skall jag först göra ett påpekande med anledning av vad Gertrud Sigurdsen sade. Det gäller kostnader för de skolor som Sverige har i vissa av våra biståndsmottagarländer. Det är skolor där andelen barn till föräldrar som är knutna till biståndsprojekt uppgår till i det närmaste 100 26, och dessa skolor finns i Botswana, Kenya, Mogambique,Tanzania, Zambia och Vietnam. När det gäller biståndsanslagen i stort föreslås i propositionen en omläggning av beräkningen av biståndets omfattning så att man i fortsättningen skall räkna biståndsanslagens andel inte av bruttonationalprodukten utan av bruttonationalinkomsten. I den internationella biståndsstatistiken använder man vanligen just bruttonationalinkomsten — gross national income —-? som mått när det gäller att fastställa givarländernas biståndsandelar, och det gäller också flera av de länder som vi ofta jämför oss med när det gäller biståndet. Skillnaden i beräkningssätt mellan bruttonationalprodukt och bruttonationalinkomst består framför allt i om de räntor som Sverige betalar på sin numera rätt stora utlandsskuld skall inkluderas i det mått som man använder som bas för fastställande av biståndsvolymen eller inte. Jag tycker att det är rimligt att man i det här sammanhanget använder sig av en beräkning som är rensad från räntorna på utlandsskulden. Detta innebär att biståndsvolymen — om den beräknas på bruttonationalinkomsten i stället för på bruttonationalprodukten och om procentandelen är oförändrad — blir något lägre. Jag vill samtidigt påminna om att detta 29 naturligtvis inte innebär någon minskning av biståndsanslagen, vilket en del inlägg här skulle kunna tyda på. Tvärtom — i budgetpropositionen 1981/82 som kommer att ligga på kammarens bord om en månad föreslås en ökning på biståndsanslaget med bortåt en halv miljard kronor. Detta är som jag ser det, herr talman, det i sammanhanget viktiga, nämligen att den av samhällsekonomiska skäl nödvändiga neddragningen av statsutgifterna, som nu måste ske, bara i mycket marginell utsträckning berör biståndsanslagen. Vi står nästa budgetår kvar vid målsättningen att ge 1 70 av vår samlade produktion till de fattiga länderna i bistånd. Sverige kommer också under nästa år att vara det bland västvärldens industriländer som ger den största andelen av sin samlade produktion i bistånd till den fattiga världen. Om detta råder en relativt bred politisk enighet, och jag tycker inte att vi skall låta dagens debatt dölja denna grundläggande enighet och det värdefulla i att en sådan partipolitisk enighet trots allt finns. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Björn Molin säger att man internationellt sett använder sig av BNI, dvs. bruttonationalinkomsten, och att det därför är rimligt att man nu gör den här förändringen. Inom socialdemokratin tycker vi att det är rimligt att man håller fast vid den beräkningsmetod som har använts alltsedan man antog det här målet, dvs. 1 20 av bruttonationalprodukten. Det är klart att biståndsanslaget — det får vi verkligen hoppas — inte blir lägre nästa år; det skulle vara katastrofalt. Men höjningen minskar med 60 milj.kr. Jag tror att det betyder väldigt mycket, om vi får 60 milj.kr. ytterligare när vi skall fördela pengarna på de olika länderna inom det område där vi har att fördela dem. Från vår sida tycker vi alltså att vi bör hålla fast vid den beräkningsmetod som vi haft tidigare, dvs. 1 26 av BNP. Det är det som för oss är rimligt och som det finns en bred opinion bakom.
Herr talman! Såvitt jag förstår ökar biståndet nästa år med en halv miljard. Det måste det göra, eftersom inflationen har fortsatt osv. Men det rör sig här om en minskning av biståndet med 60 milj.kr. på grund av de ändrade beräkningsgrunderna. Det innebär en sänkning av biståndet — det kan vi inte komma ifrån. Här öppnar man naturligtvis för ytterligare sådana här åtgärder. Vad blir det nästa år? Besparingarna skall ju fortsätta. Vad skall man då börja att nagga på när det gäller biståndsbudgeten? Jag tycker att det skulle ha varit hederligare av folkpartiet att säga att under två tre år måste vi sänka enprocentsmålet med två eller tre tiondelar eller vad det nu kan handla om. Jag tycker att det skulle vara ärligare att direkt säga det, om ni nu vill nagga på dessa pengar. Jag anser att man inte skall göra det. Ni däremot anser att man skall göra det, och ni har gett efter för moderaternas tryck i regeringen. Det är väl det saken handlar om. Men då försöker ni slingra er undan denna sänkning av biståndsbudgeten genom att använda sådana här fiffigheter med beräkningsgrunder osv. Gå i stället ut och säg att vi tyvärr måste sänka biståndsbudgeten med två å tre tiondels procent under några år!

Herr talman! Det är naturligtvis så att denna ändrade beräkningsmetod medför ett något lägre anslag än om man beräknar biståndet i procent av bruttonationalprodukten. Skillnaden är betingad av att våra utlandsräntor, som innefattas i BNP, har blivit en allt tyngre ekonomisk börda. Däremot är det inte så att den andel som vi ger till de fattiga länderna minskar räknat i förhållande till vår inhemska konsumtion, utan det är snarare tvärtom. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att i en situation då vi av samhällsekonomiska balansskäl tvingas begränsa vår inhemska konsumtion, så tar vi inte det till intäkt för en motsvarande minskning av våra biståndsinsatser till de fattiga länderna. Det finns en ekonomisk verklighet som ingen av oss kan komma ifrån. Självfallet är det på det viset att åtgärder för att återställa den samhällsekonomiska balansen i längden är en förutsättning för att vi skall kunna gå vidare med våra biståndspolitiska insatser. Jag vill gärna upprepa att det betydelsefulla i det här sammanhanget är att de rätt betydande besparingar i statsbudgeten som är nödvändiga inslag i den aktuella ekonomiska politiken i väldigt liten utsträckning kommit att beröra de biståndspolitiska anslagen.

Herr talman! Det finns ingen statistik på hur omfattande kvinnomisshandeln är i vårt land. Men man vet ändå att den är vanlig. Varje år polisanmäls ungefär 3 000 fall av kvinnomisshandel. I över hälften av de här fallen tar kvinnorna tillbaka sin anmälan. På varje anmält fall räknar man att det går 100 misshandelsbrott. En enkel matematik visar att det betyder att flera hundratusental misshandelsbrott begås varje år mot kvinnor. Det är mycket sannolikt att alla människor känner någon kvinna som misshandlas. I varje trappuppgång och på varje arbetsplats förekommer misshandel. Och den förekommer inom alla samhällsklasser och inom alla yrken. Men det verkar troligt att kvinnomisshandel är vanligare i familjer med alkoholproblem. Männen har haft lagliga rättigheter att aga sina hustrur. Först i 1734 års lag uteslöts den ”lagliga agan mot hustrun” ur lagtexten. I 1864 års strafflag försvann männens legala rätt att aga sina hustrur. Samtidigt beslöt man att göra misshandelsbrottet till ett angivelsebrott. Det betyder att det är kvinnan själv som måste anmäla misshandeln för att mannen skall kunna åtalas. Motiveringen var och är fortfarande att man vill ”värna om familjen”. Det är bara om misshandeln skett på allmän plats och om den är ”grov” som en annan person kan göra den här anmälan. Och eftersom misshandel nästan alltid sker i bostaden, så hänger det på kvinnan om det skall bli någon anmälan. Bara de allra grövsta fallen av kvinnomisshandel som anmäls resulterar i åtal, rättegång och dom, dvs. knappt 20 96. 300-400 män döms varje år. Hälften av dem får böter, 20 90 får fängelsestraff, i regel under två månader. Genom denna åtalsregel kommer många misshandelsfall aldrig fram. Den dolda misshandeln är med all säkerhet mycket stor. Varje år blir ungefär 50 kvinnor ihjälslagna av sina makar, fästmän eller sammanboende. Det betyder att mer än en tredjedel av alla mördade i vårt land är kvinnor som misshandlats. På S:t Görans sjukhus i Stockholm ville man veta hur många av de 500 kvinnor som varje månad kommer till psykakuten som utsatts för misshandel. Bara 41 kvinnor uppgav att de misshandlats. Ingen av dem anmälde misshandeln. Kvinnor uppger i stället att de vill ha hjälp med sömnproblem, ångest och neurotiska besvär. På Huddinge sjukhus gjordes en undersökning av 100 människor som kommit till sjukhusets oralkirurgiska mottagning, där man lagade skadade käkar och utslagna tänder. Av de 100 var 25 kvinnor. Av dessa hade 16 utsatts för våld. De allra flesta misshandlade kvinnor kommer inte in i någon statistik. De får magkatarrer och ångest i stället. Det verkliga våldet mot kvinnor har en liten synlig andel och en hög dold andel, en dold brottslighet som inte kommer till myndigheternas kännedom och inte blir föremål för polisiära och andra åtgärder från samhället. Alla brott borde ligga under allmänt åtal. Allmän anmälningsplikt måste gälla även för kvinnomisshandel. Det går inte att ha rättsformer som stannar vid ytterdörren till en bostad. Jag är glad att sexualbrottsutredningen i tilläggsdirektiv har fått i uppdrag att se över rättsaspekten i denna fråga. I väntan på denna översyn skulle andra åtgärder kunna vidtas. Dessutom har det kommit till min kännedom att utredningen, på grund av att det saknas ordförande, under många månader inte arbetat. I akuta situationer av misshandel är kvinnan och hennes barn ofta helt utlämnade. Det finns oftast ingenstans att ta vägen och ingen att tala med. I varje större bostadsområde borde det finnas någon form av social jourtjänst, där det fanns möjlighet för kvinnan både att övernatta och att få någon att tala med. Denna jourverksamhet borde gå att inrymma i vanliga lägenheter med personal dygnet runt. Stat och kommun borde också stödja de initiativ till särskilda kvinnohus som tas på allt fler håll i landet. Det borde finnas ett kvinnohus i varje större stad, och ekonomiskt bidrag för denna verksamhet borde utgå. I socialutskottets betänkande nr 8 behandlas två motioner som tar upp frågan om kvinnomisshandel. Den ena är vpk-motionen 1224. Motionerna har remissbehandlats, och överlag instämmer ur olika aspekter de olika remissinstanserna i motionernas krav att det behövs åtgärder för att hjälpa främst kvinnorna i en svår situation. Socialstyrelsen säger t.ex. beträffande vpk-motionen, där kravet på akuta hjälpåtgärder i form av jourlägenheter i bostadsområdena förelås, just att jourlägenheter kan vara ett sätt att hjälpa. Motionerna har, som det heter, behandlats välvilligt av utskottet, som ger till känna att det kan vara motiverat med särskilda insatser för att ge hjälp och stöd åt den som utsatts för misshandel och åt barnen i familjen. Starka skäl talar enligt utskottet för att riksdagen med anledning av motionerna tar initiativ till en översyn som syftar till att kartlägga behovet av olika sådana insatser och att överväga hur insatserna lämpligen bör utformas. Utskottet förordar att en sådan översyn kommer till stånd. Den bör främst avse akuta stödoch hjälpinsatser. Men helt tillgodosedd är inte vpk-motionen. I vår motion yrkar vi på att medel ställs till förfogande för finansiering av kvinnohus och för att kommunerna skall kunna bedriva försöksverksamhet i denna fråga. Detta harinte utskottet tagit upp. I gengäld skall det göras en översyn, som inriktats på hur social jourverksamhet kan utformas. Det hade varit bra med pengar till kommunerna och till kvinnohusen för denna verksamhet, men jag skall låta mig nöja med det som utskottet skrivit och kan återkomma i ett annat sammanhang, om det är påkallat. Herr talman! Jag har inget yrkande, men vill hoppas att denna fråga får en snabb behandling, för det är en allvarlig och brådskande fråga.

Herr talman! Frågan om kvinnomisshandel har det senaste året rönt berättigad uppmärksamhet, inte minst genom Karin Alfredssons bok Den man älskar agar man?, men också genom tidningsartiklar, TV-program och BRÅ:s aktiviteter. Låt oss erkänna att kvinnomisshandelns stora omfattning överrumplat oss — men nu tror jag inte att någon i den här kammaren behöver övertygas om att det är viktigt med kraftfulla, skyndsamma åtgärder från samhällets sida. Jag utgår ifrån att alla här i kammaren följer samhällsdebatten. Då kan man knappast ha undgått att konfronteras med denna grymma verklighet, och jag behöver inte ta tid med att belysa den. Socialutskottet har heller inte ifrågasatt att detta är ett allvarligt juridiskt och socialt problem, liksom inte heller de remissinstanser man anlitat för att få underlag för betänkandet. Jag anser mig till fullo ha fått stöd för min och tio andra socialdemokratiska riksdagskvinnors motion i socialutskottets betänkande, eftersom man där förordar en översyn av den akuta hjälpen åt misshandlade kvinnor. Jag tycker också att det är bra att vpk är nöjt och att vi kan glädja oss åt ett enigt utskott. Sannolikt får vi också en enig kammare med oss i ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av behovet av akut hjälp åt misshandlade kvinnor. Jag tycker att det är ett fall framåt i kampen mot kvinnomisshandeln. Möjligen kan man beklaga att den här frågan inte kom upp till behandling redan under vårriksdagen, för då skulle den av socialutskottet förordade översynen ha kunnat vara i gång nu, och statsbidragen skulle kunna komma snabbare. Samtidigt var det ju bra att man gjorde ett ordentligt remissförfarande först. Jag tror att det bidragit till utskottets positiva behandling. Jag vill bara starkt understryka kravet i vår motion på en skyndsam utredning. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! De två motionerna 1979 80:1224 av Lars Werner m.fl. tar upp ett problem som uppmärksammats under det senaste året men som tyvärr har funnits under mycket lång tid. Mera djupgående analyser av vad som orsakar kvinnomisshandel och vilka insatser som krävs för att råda bot på denna mycket komplicerade fråga i egentlig mening saknas. Samhället måste vara vaksamt på problem av den här karaktären och se till både att den som utsätts för misshandel skyddas i en akut situation och framför allt att inte misshandeln upprepas. Samhället har redan i dag många olika former av hjälp som misshandlade kvinnor kan behöva, t.ex. rättshjälp, socialhjälp, medicinsk och kristerapeutisk hjälp. Men detta är inte tillräckligt. Hjälp kan även behövas i akuta situationer. Den misshandlade kan behöva någonstans att ta vägen, men också hjälp med att reda ut sina problem. I Stockholm och Göteborg har speciella kvinnohus öppnats. Andra kommuner har social jourverksamhet dit kvinnorna kan vända sig. Utskottet anser, liksom de remissinstanser som yttrat sig, att det är behövligt med en översyn av de särskilda åtgärder som kan erfordras för att ge hjälp och stöd åt den som misshandlats. Som framgår av utskottsbetänkandet bör översynen bl.a. överväga hur social jourverksamhet kan utformas för att lämna effektiv hjälp åt dem som utsatts för misshandel och åt deras barn. Likaså bör de verksamheter som bedrivs av landsting och kommuner samt av enskilda organisationer följas och utvärderas. Erfarenheterna från liknande verksamheter i andra länder bör också tas till vara vid översynsarbetet. Här har inte framställts annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, och med det anförda vill också jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande 1980/81:8.

Herr talman! I det betänkande från kulturutskottet som vi nu skall diskutera behandlas ett antal förslag till besparingar. Regeringen har i sin sparplan ”berett riksdagen tillfälle att ta del av” vad statsråden i utbildningsdepartementet anfört om barnfilmrådet resp. stödet till ungdomsorganisationerna. Det är ganska märkliga saker man där får veta. Eller vad sägs om utbildningsministerns idé att spara 1 milj.kr. genom att överföra barnfilmrådets uppgifter på annat organ — när barnfilmrådet kostar staten bara 800 000 kr.? Fler rationaliseringar av den modellen och vi skulle snart ha reparerat Sveriges havererade ekonomi. Kulturutskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och centerpartister, anser inte att riksdagen skall ta ställning i besparingsfrågor där konkreta förslag inte presenterats. Moderaterna och folkpartisterna envisas däremot med att besparingar skall göras, även på de blygsamma insatser som riktas till barn och ungdom. Punkterna 3-5 i kulturutskottets betänkande rör frågor om radio och TV. Sveriges Radio brottas just nu med betydande ekonomiska problem, det får vi veta nästan dagligen. Utbildningsministern har aviserat en kraftig höjning av mottagaravgifterna. Trots detta blir det nödvändigt att göra avkall på vissa angelägna utbyggnadsplaner. Utbildningsradion får inte genomföra sin planerade nybyggnad på Tyresö. Företaget ställs då inför en helt ny situation. I det läget är det motiverat att en utvärdering görs av den nuvarande verksamhetens inriktning, innehåll och omfattning. Utskottet har i denna del instämt i tankegångar som förs fram i den socialdemokratiska motionen 73. Genom att utnyttja lokaler i Filmhuset för Utbildningsradions behov bör en väsentlig besparing kunna ske. Också på den punkten instämmer utskottet med den socialdemokratiska motionen. Kraftiga insatser måste nu vidtas för att förbättra Sveriges Radios ekonomi. I första hand måste avgiftsskolket stoppas. Det är inte rimligt att hundratals miljoner kronor undanhålles genom att TV-innehavare fuskar med inbetalning av avgifterna. Det medför att andra får betala desto mer. Detta är djupt osolidariskt. Uppbördssystemet måste också effektiviseras, så att kostnaderna för själva inkasseringen av avgifterna begränsas. Vidare menar vi att genomförandet av vissa delar av den radioreform som beslutades 1978 måste senareläggas. Det får dock, enligt vår mening, inte gå ut över programkvaliteten. Det är beklagligt att planerade utbyggnader inom Sveriges Radio på detta sätt måste begränsas och senareläggas. Mot denna bakgrund framstår det för oss socialdemokrater egendomligt att utbildningsministern så energiskt driver frågan om förverkligande av Nordsatprojektet. Ännu mer förvånande är det att centerns motstånd mot Nordsat nu tycks ha upphört. Nordsatprojektet har nu utretts i flera etapper. Redovisade utredningskostnader uppgår till ca 13 milj.kr. Ett omfattande remissmaterial har lämnats in. Det har i den senaste tidens debatt hävdats att motståndet mot Nordsat är begränsat till vissa kulturarbetarkretsar. Underförstått tycks man mena att det inte är så mycket att fästa sig vid. Jag vill peka på vad vi nämnt både i den socialdemokratiska motionen och i reservation nr 4 om de svenska remissvaren. De myndigheter och organisationer som yttrat sig i frågan är till helt övervägande del negativa till förslaget om Nordsat. Bland dem som avstyrker finner vi LO, TCO, Sveriges Radio, kulturrådet, SÖ, statens ungdomsråd, de flesta studieförbunden, Riksidrottsförbundet, samtliga organisationer för kulturarbetare, m.fl. Den 20 november uppvaktades utbildningsministern av Föreningen Nordens ungdomsrepresentantskap med krav att Nordsat måste avvisas. Bakom denna uppvaktning stod 25 ungdomsorganisationer, däribland centerns och folkpartiets ungdomsförbund, KDU, SSU, Förbundet Vi unga, SECO, Unga örnar och flera kyrkliga och frikyrkliga ungdomsorganisatio ner. Den svenska opinionen är alltså mycket negativ till Nordsat. Nr 48 Vilka är då motiven emot Nordsat? Ja, de är främst ekonomiska och kulturpolitiska. Hur man än argumenterar, så kommer man inte ifrån att Nordsat skulle innebära betydande merkostnader på etermediaområdet. De kostnaderna gäller själva satellitsystemet och mottagarutrustningen. Men Nordsat skulle också medföra ökade programkostnader, vilket tyvärr har kommit bort i debatten. Både importerade och egenproducerade program i svensk TV blir dyrare när de sänds via Nordsat, eftersom inköpspriser och ersättningar till upphovsmän ökar när programmen vänder sig till ett större antal mottagare. Dessa kostnadsökningar är automatiska och inträffar redan vid oförändrat utbud i Sveriges TV. Det är önskvärt att Sveriges Radio kan öka den nationella egenproduktionen och andelen gestaltande program. Men, som Sveriges Radio skriver i sitt yttrande, ”ett beslut om nordiskt satellitsamarbete enligt den här utredda modellen skulle kunna försvaga eller motverka förutsättningarna att ytterligare öka kvalitet och allsidighet i det nationella programutbudet under överskådlig tid”. Jag noterar med tillfredsställelse att även utskottets folkpartister och moderater nu erkänner att Nordsat beräknas medföra ”så stora kostnader att det av den anledningen måste anses tveksamt om projektet kan och bör realiseras”. Det är en berättigad tillrättavisning av Jan-Erik Wikström och statssekreterare Bert Levin som på ett demagogiskt sätt försökt förringa kostnaderna, nu senast i en artikel i Svenska Dagbladet. Syftet med Nordsat var från början att stärka den nordiska kulturgemenskapen. I de många remissvaren har på ett övertygande sätt visats att den nordiska kulturgemenskapen bättre kan främjas på andra sätt än via en gemensam satellit. En väg är att öka programsamarbetet inom Nordvisionen. Av de program som Sveriges TV köper utomlands kommer bara ca 10 90 från nordiska länder. En ökad utväxling av program bör vara möjlig inom ramen för nuvarande programproduktion. Om man emellertid vill åstadkomma en väsentlig utbyggnad av Nordvisionen är det nödvändigt att stärka TV företagens ekonomiska resurser. Det är också viktigt att programverksamheten ges en stark nordisk profil. En utbyggnad av korrespondentnäten i de nordiska länderna kan medverka till en sådan utveckling. Resurserna för folkbildningsorganisationernas nordiska samarbete behöver förstärkas. Även ungdomsoch idrottsutbytet är eftersatt. Stödet till dessa tre stora områden uppgår f.n. till endast något över 3 milj.kr. Eftersom såväl folkbildningnen som ungdomsoch idrottsorganisationerna nu är utsatta för sparplanen, kan man befara att deras möjligheter till insatser på det nordiska området också kommer att begränsas. Det klingar därför falskt när utbildningsministern och andra borgerliga förespråkare för Nordsat talar om vikten av nordiskt samarbete samtidigt som de urholkar resurserna för dessa organisationer. Ett annat argument för Nordsat som ofta framförs är att den skulle utgöra 37 ett skydd mot de program som kommer att distributeras från västtysk resp. fransk satellit. Det visar sig nu att detta argument inte håller. Tekniskt blir det möjligt att ta emot program från dessa satelliter även om Nordsat förverkligas. Vidare tyder undersökningar i Danmark på att program från andra nordiska länder inte kan konkurrera med de mest populära västtyska programmen. De utländska program som man är mest intresserad av är stora sportevenemang och shower. På dessa områden kan inte Sverige hävda sig i konkurrens med Västtyskland inför de danska TV-tittarna. Något riktigt verkningsfullt skydd mot västtysk satellit torde inte Nordsat vara i Sverige heller. För att behålla tittarna är det nog viktigare att försöka hålla en hög kvalitet i det nationella programutbudet. I den socialdemokratiska reservationen drar vi slutsatsen att det fortsatta arbetet på att öka det nordiska kultursamarbetet bör inriktas på andra åtgärder än ett förverkligande av Nordsatprojektet. Det är en uppfattning som sammanfaller med centerpartiets ställningstagande vid dess riksstämma 1978 och som centerpartiet upprepade vid sin stämma i år. I stället för Nordsat förordade centern ”ett ökat direkt kulturutbyte mellan de nordiska länderna, fler gemensamma program och ökat programsamarbete”. Nu har centerpartiets representanter i kulturutskottet lämnat denna ståndpunkt. I dag är de inte beredda att prioritera någonting framför Nordsat. Det vore märkligt om detta ställningstagande har stöd av alla centerpartister i kammaren. Var står t.ex. alla som har sin förankring i Centerns ungdomsförbund? Det har spekulerats i massmedia under de senaste dagarna om att centern har sålt sin uppfattning i närradiofrågan för att vinna i dragkampen om Nordsat. Behandlingen i kulturutskottet tyder på att centern också har sålt Nordsat. Vad man har fått i stället har jag ingen uppfattning om. Det återstår nu att se om alla centerpartister är beredda att skriva under på den transaktionen. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 13 är något splittrat då det gäller vilka politiska konstellationer som står bakom majoritetsskrivningarna på de olika punkterna. Jag skall här kort kommentera dels de två reservationer, nr 1 och nr 2, bakom vilka står utskottets moderater och folkpartister, dels en av de socialdemokratiska reservationerna, nr 4, angående Nordsat. Reservation nr 1 gäller barnfilmrådet. I besparingspropositionen aviseras att barnfilmrådet skall upphöra och att dess ansvar för barnfilmfrågor skall överföras till andra organ. Formerna för detta kommer att prövas i samband med de överväganden om den statliga filmpolitiken som f. n. sker under medverkan av den filmpolitiska beredningen. Majoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister, skjuter Nr 48 denna fråga ifrån sig i avvaktan på konkreta förslag från regeringens sida. Nu förhåller det sig ju så att den nuvarande ansvarsfördelningen på barnfilmområdet inte är den från början avsedda. När barnfilmrådet tillkom på förslag av dåvarande statsrådet Zachrisson var det för att skapa ett organ med samlad överblick över barnfilmfältet. En nära samverkan mellan m.m. Utvecklingen blev en annan. Samarbetssvårigheter föranledde att barnfilmrådet lösgjordes från Filminstitutet och i stället knöts till statens ungdomsråd. Anslaget till barnfilmverksamheten delades upp mellan Filminstitutet och ungdomsrådet. Dagens situation är inte särskilt rationell. Det bör därför vara möjligt att genom ändrade ansvarsförhållanden inom barnfilmområdet åstadkomma effektivitetsvinster. Reservation 2 gäller bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. I propositionen konstateras att detta bidrag ökat mycket kraftigt under senare år, från 22,6 milj.kr. budgetåret 1975/76 till 46,3 milj.kr. innevarande budgetår. Mot denna bakgrund aviseras en besparing på 5 milj.kr. på denna anslagspost. Ärendet återkommer i budgetpropositionen, där även den tekniska utformningen kommer att anges. Också denna fråga avstår socialdemokrater och centerpartister i utskottet från att ta ställning till. Att socialdemokraterna drar sig undan en diskussion om var besparingar måste sättas in är inte ägnat att förvåna. Mer överraskande är att ett av regeringspartierna inte är berett att ens bekräfta den besparingsvolym som propositionen anger. Jag tolkar detta som ett olycksfall i arbetet. I sin motion har socialdemokraterna en svepande formulering om att besparingar inte i första hand bör gå ut över verksamhet som riktar sig till barn och ungdom. Det låter säga sig. I andra sammanhang brukar socialdemokraterna framhålla att pensionärerna måste skyddas och att de förvärvsarbetandes standard måste upprätthållas. I själva verket tvingas vi på skilda områden söka besparingsmöjligheter och bland i och för sig angelägna ting göra prioriteringar. Vi reservanter anser att det i fråga om den samlade anslagsgivningen till ungdomsorganisationerna bör finnas utrymme för en besparing av den storleksordning som anges i propositionen. Låt mig så avslutningsvis säga ett par ord om den socialdemokratiska reservationen i Nordsatfrågan. Sakläget är ju det, som utskottet redovisar, att nordiska ministerrådet den 21 november i år kommit fram till att vissa frågor rörande Nordsat kräver ytterligare utredning. Det gäller ting som reklam, kostnadsfördelning och industripolitiska aspekter. Utredningen skall kunna leda till ett ställningstagande före utgången av 1981. I ett sådant läge vill socialdemokraterna att Sverige ensidigt och oväntat skall hoppa av samarbetet och säga definitivt nej till Nordsat. Vi vet att det finns varierande uppfattningar i sakfrågan. Från moderat håll 39 motiverar vi vår positiva syn på Nordsat med den ökade valfriheten, en stärkt nordisk samkänsla, möjligheter för språkliga minoriteter att få information på sitt eget språk och goda tillfällen till programsamverkan mellan bolagen. Kostnaderna för Nordsat kan bli ett problem, men den bilden kan komma att förändras om även de industripolitiska aspekterna vägs in. Men det är inte sakfrågan vi har anledning diskutera i dag. Majoriteten i utskottet har, utan att för egen del ta ställning i det avseendet, avvisat socialdemokraternas och vpk:s förslag om omedelbart nej. Utredningsarbetet måste få fullföljas, så att ett komplett beslutsunderlag föreligger. Att agera annorlunda vore att på ett mycket olyckligt sätt ingripa såväl i regeringens beredningsarbete som i ett pågående nordiskt samarbete. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 samt bifall till utskottets hemställan på övriga punkter.

Herr talman! Jag antog att utskottets vice ordförande Karl-Eric Norrby skulle tala å majoritetens vägnar om Nordsatfrågan. Eftersom Lars Ahlmark har tagit upp saken, har jag uppfattat det så att det är han som för utskottsmajoritetens talan. Jag skulle på denna punkt något vilja kommentera hans inlägg. Anledningen till den socialdemokratiska reservationen är att vi anser att utredningsarbetet har pågått mycket länge. Vi har ju fått remissvar, och remissammanställningen är gjord. Opinionen är kartlagd. Att nu fortsätta utredningsarbetet ytterligare betraktar vi närmast som ett försök från regeringens sida att driva frågan till ett genomförande av Nordsatprojektet, att binda upp sig vid industripolitiska åtaganden och måhända även vid löften i det nordiska samarbetet. Vi menar att det är riktigt att riksdagen får möjlighet att någon gång under denna långa process uttala sin mening. Då vi dessutom kan utgå ifrån att det finns en klar majoritet i riksdagen emot projektet som sådant, är det rimligt att denna majoritet kommer till uttryck och att regeringen får klart besked om vad den bör inrikta sig på i det fortsatta nordiska samarbetet. Därför säger vi att det nordiska kultursamarbetet bör inriktas på andra åtgärder än ett förverkligande av det planerade Nordsatprojektet. Sedan bara en kommentar med anledning av frågan om barnfilmrådet och ungdomsorganisationerna. Visst måste vi prioritera, Lars Ahlmark. Vi har med vårt ställningstagande velat säga ifrån att besparingar inte bör ske beträffande barnoch ungdomsområdet i första hand.
Herr talman! Jag vill anknyta till det sist nämnda och säga att problemet bara är detta att socialdemokraterna alltid prioriterar de anslagsposter som just råkar vara föremål för diskussion. För att undanröja missförstånd vill jag nämna att det är Anna Eliasson som i förekommande fall kommer att föra utskottsmajoritetens talan. Jag vill ändå kommentera ett par punkter i det som Georg Andersson nu har sagt. Han menar att det fortsatta utredningsarbetet angående Nordsat skulle vara ett försök från regeringens sida att åstadkomma vissa låsningar. Men det som gör socialdemokraternas agerande så utomordentligt anmärkningsvärt, är att det icke är en isolerad svensk verksamhet som här bedrivs, utan ett nordiskt samarbete. Oberoende av vad man tycker i sakfrågan måste man ju känna ansvar för att ett sådant samarbete skall kunna bedrivas på ett sätt som är effektivt och som väcker respekt i samtliga berörda länder. Att från svensk sida ensidigt uttala att regeringen visserligen har sagt att det finns ytterligare utredningsarbete att utföra och att man är överens om det i de nordiska länderna, men att en majoritet i riksdagen vill klippa av direkt, tycker jag vore ett sätt att agera som inte borde få förekomma i någon fråga, oberoende av vad man anser i sak. Sedan kom Georg Andersson också in på de ekonomiska aspekterna. Jag fäste mig vid en punkt. Det skulle bli så mycket dyrare med Nordsat, därför att ersättningarna till upphovsmännen skulle öka. Är detta en av de aspekter som socialdemokraterna speciellt har diskuterat med representanter för upphovsmännens organisationer? Det vore intressant att få detta utvecklat. Jag tycker själv inte att en genomsnittlig kostnad på kanske 7 kr. om året per kanal för de övriga nordiska ländernas kanaler — jämfört med ca 350 kr. per TV-kanal i Sverige — är så avskräckande. Men naturligtvis skall också ekonomin i det här sammanhanget beaktas.
Herr talman! Jag menar i korthet att det är rimligt att de som för svensk talan i det nordiska samarbetet får en klar meningsyttring från Sveriges riksdag om vad det är för uppfattning Sverige har när det gäller att utveckla detta samarbete. Det är det vi vill markera med vår reservation. Sedan uppger Lars Ahlmark kostnader som jag aldrig har hört talas om. De krymper varje gång som moderater och folkpartister argumenterar för Nordsat. Uppgiften om 7 kr. måste bildligt och praktiskt vara gripen ur luften.
Herr talman! 7 kr. per kanal, som jag nämnde, är en summa som diskuterats redan tidigare och som säkert är väl känd för Georg Andersson. Riksdagen skall få uttala sin mening, säger Georg Andersson. Ja visst, men Georg Andersson har själv som ordförande i kulturutskottet vid ett tidigare tillfälle skrivit in detta i ett betänkande, och riksdagen har anslutit sig till det. Det finns alltså redan ett riksdagsbeslut på att regeringen icke skall binda sig innan riksdagen har tagit ställning. Den garantin finns. Men varför är det så bråttom, Georg Andersson? Är det farligt att ytterligare ett år utreda, att få ett beslutsunderlag? Känner inte Georg Andersson som utskottsordförande ansvar för det beslutsunderlag som kulturutskottet och riksdagen skall ha när vi tar ställning i sakfrågor? Var finns det i dag, när ni yrkar ett direkt F. ö., säger Georg Andersson, skulle Nordsat inte kunna avskärma andra europeiska satelliter. Hur vill Georg Andersson avskärma de satelliterna? Med sådana metoder som vissa socialdemokratiska kulturarbetare har föreslagit, kanske?

Herr talman! I fråga om Nordsat skall jag inskränka mig till att påminna om en kostnadsaspekt som samtidigt har med tekniken att göra. Jag hoppas nämligen att vi, när vi skall ta slutlig ställning i den frågan, får belyst vilka konsekvenser det på lång sikt kan ha om vi i Sverige skulle kunna ersätta det nuvarande länksystemet, när det är föråldrat, med en så elegant teknisk lösning som satelliten. Det här skulle ju göra det möjligt att sända program till de trängsta fjälldalar i de mest avlägsna glesbygder, inte bara i Norge — där man nu hoppas på satelliten av bl.a. denna orsak — utan också i vårt eget land. Herr talman! Man börjar skönja vissa gemensamma drag i de socialdemokratiska attackerna mot regeringens sparproposition. Antingen vänder socialdemokraterna på klacken och säger blankt nej till förslagen, eller också uttrycker de sig ungefär som i det betänkande från kulturutskottet som vi behandlar nu och där inställningen är denna: Visserligen är vi medvetna om att besparingar kan behövas också inom det egna utskottets ansvarsområde, men vi vill inte ta ställning nu. Det något överraskande är att detta sätt att möta regeringsförslaget när det gäller kulturutskottet kommer fram i majoritetsskrivningen. Centerns ledamöter har nämligen valt att slå följe med socialdemokraterna och visar ingen vilja att gå regeringen till mötes. Regeringen har för sin del pekat på två områden som bör kunna tåla en försiktig åtstramning. Det gäller först barnfilmrådet. Rådet skulle egentligen fungera som samrådsorgan åt Svenska filminstitutet men knöts administrativt — som en något främmande fågel i sammanhanget — till statens ungdomsråd, av anledningar som det inte är nödvändigt att gå in på just nu. Det bör inte komma som en överraskning att regeringen nu anser att tiden är inne att överlåta ansvaret för granskningen av barnfilm till andra organ. Folkpartioch moderatledamöterna i kulturutskottet instämmer i regeringens bedömning att det av både sakliga och ekonomiska skäl finns anledning att göra en rationalisering med ty åtföljande besparing — en uppfattning som uttryckes i reservation 1. Också i reservation 2, som gäller den statliga anslagsgivningen till ungdomsorganisationerna, instämmer minoriteten med regeringen i att det bör finnas utrymme för en besparing av ca 5 milj.kr. Enligt propositionen skulle denna besparing i sin helhet falla på anslaget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. För vissa, framför allt mindre förbund skulle detta innebära en svår åderlåtning av centralt placerade resurser — resurser som är av stor betydelse för arbetet ute i lokalavdelningarna. Det finns mycket som talar för att ingreppet i stället görs på det lokala aktivitetsstödet, vars totala statliga anslagsbelopp är dubbelt så stort som det centrala anslaget. Denna uppfattning delas av statens ungdomsråd. Rådet gör det Nr 48 viktiga påpekandet att man därigenom skapar ett visst mått av rättvisa mellan Fredagen den idrottsorganisationerna och andra ungdomsorganisationer.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

Herr talman! Kohandeln inom den borgerliga regeringen blir alltmer bedrövlig. Rättningen högerut blir allt tydligare. Jag tänker på den nordiska TV-satelliten. Så sent som i juni i år, Anna Eliasson, sade centerstämman ånyo ifrån om Nordsat. Nils Åsling, som pläderade för satelliten, blev kallad för barnens fiende. Enigheten var stor om att satellitprojektet skulle avvisas. I dag, herr talman, tänker samma stämmodeltagare här i riksdagen ånyo öppna dörrarna för projektet, det projekt som — vilket Georg Andersson framhöll — hela Folkrörelsesverige, Kultursverige, invandrarverket och centerstämman med kraft avvisat. De gör det genom att i kulturutskottets betänkande krypa bakom ett kvalificerat fikonspråk, som bara det borde föranleda protester och beskyllningar för lurendrejeri. Jag blir upprörd, herr talman — upprörd därför att jag tycker att detta politiska spel så klart åsidosätter hederliga demokratiska principer. Och jag blir upprörd därför att det kommer att leda till att ännu en mängd miljoner slängs ut på ett vansinnigt projekt. Och jag frågar mig: Hur mycket kostade det att sälja Nordsat? Vad gav folkpartiet och moderaterna i utbyte? Hur mycket kostade det, Anna Eliasson, att offra centerstämmans beslut? Herr talman! Jag skall inte nu upprepa alla de argument som vänsterpartiet kommunisterna under årens lopp fört fram gentemot Nordsatprojektet som en del av det elektroniska knark som hotar att utarma vårt kulturliv. Låt mig bara lyfta fram några trådar i den svartnande mediaväv som omger oss. Denna väv skall ses i perspektivet av ett 1980-tal där ungdomsarbetslösheten ökar, där folkomflyttningarna ånyo skjuter fart och där det kulturella tomrum som barnen och ungdomen upplever fylls av allsköns underhållningsvåld poducerat av transnationella bolag. För Nordsat skall naturligtvis inte ses isolerat utan som en del av denna kommersiella väv, som en del av det faktum att samhället inte har skaffat sig någon beredskap inför vad Lasse Svanberg kallat den elektroniska häst som nuärisken. Inte minst den senaste debatten om videovåldet, som ju Jan-Erik Wikström bör känna väl till, har visat att allt medan borgerliga utbildningsministrar, utredare och kammarledamöter sammanträder i glashuset, så överträffar verkligheten redan våra hemskaste farhågor. Det är fråga om en kulturell invasion utan motstycke i historien. Förespråkarna för Nordsat— dit hör Lars Ahlmark — åberopar valfrihet och mångfald. De drar, liksom beträffande videon, också in yttrandefriheten. 2 Men frihet för vilka? Frihet för människorna att slippa allsköns underhållningsvåld, rasism och kvinnoförakt eller frihet för de multinationella bolagens härjningar? I debatten om Nordsat har under den allra senaste tiden också andra argument framförts. Utan Nordsat får vi reklam-TV, har det hetat, detta på grund av kostnadsökningarna vid Sveriges Radio-TV. Utan Nordsat får vi västtysk och fransk TV via satellit. Jag tycker inte att de här argumenten håller. Via Nordsat kommer reklamen, enbart av det enkla skälet att andra nordiska länder har den. Lusten att titta på västtysk dubbad TV till höga kostnader tror jag inte är särskilt stor. Samtidigt kan man naturligtvis fråga sig varför vi skall tillåta att just etern ockuperas av utländska TV-sändningar. Bertil Hansson tog upp kostnadsaspekten och sade att när marknätet är föråldrat blir satelliten ett alternativ. Då frågar man sig oroligt: Har Bertil Hansson över huvud taget funderat över säkerhetsaspekterna och sårbarhetsaspekterna? Vi kommer nämligen av de skälen i vilket fall som helst att vara tvungna att behålla marknätet. Herr talman! Motståndarna till Nordsat har å andra sidan utsetts till glädjedödare. Själv har jag av unghögern utpekats som en av de åtta värsta förmyndarna i landet. Och detta enbart av det enkla skälet att jag anser att samhället måste ta ett ansvar för mediapolitiken, enbart av det enkla skälet att jag inte tycker att elektronikindustrin och radiohandlarna skall få styra utbudet, utan att vi måste ha till stånd en demokratisering av medierna och att de skall ställas i människornas tjänst. Vi har i vänsterpartiet kommunisternas motion krävt åtgärder som leder till att den nya tekniken ställs i människornas tjänst. Det finns mycket som skulle kunna göras av alla Nordsatpengarna — mycket som inte bara är roligt, utan som vidgar yttrandefriheten och fördjupar demokratin: Starta mediaverkstäder. Lär barnen använda video i sin egen miljö för att spegla sin egen verklighet. Stoppa närradion och satsa på allemansradio och bandverkstäder. Stärk det nordiska samarbetet via Nordvisionen och, inte minst — vilket också centerstämman framhöll — ett levande ökat kulturutbud. Sänd fler program om invandrarna och för invandrarna, också om deras situation i Sverige. Bygg gärna en länk till Finland för en bråkdel av satellitens kostnad. — Uppräkningen skulle kunna göras lång. De positiva alternativen finns, om den politiska viljan finns. Och jag vill, herr talman, uppmana centerpartisterna här i kammaren att inte acceptera det politiska rävspelet, utan att stå fast vid centerstämmans beslut, som alltså avvisade Nordsatprojektet. Herr talman! Låt mig så också ta upp två andra frågor. Jag konstaterar då att samtidigt som man är beredd att satsa ytterligare miljoner på Nordsat så är man från folkpartiets och moderaternas sida beredd att minska stödet till ungdomsorganisationerna och lägga ned barnfilmrådet. Det visar tydligt på den borgerliga regeringens kulturfientliga besparingsnit. I en tid då man verkligen borde satsa på barnen och ungdomen så går föredragande statsrådet den motsatta vägen. Ungdomsorganisationernas verksamhet är i dag kanske viktigare än någonsin tidigare, och barnfilmrådet behövs sannerligen som en motvikt mot det kommersiella träsk som breder ut sig också inom filmområdet. Nu har centern och socialdemokraterna i denna fråga skrivit ihop sig och förklarat, att eftersom det inte finns några konkreta förslag så skall riksdagen i dag inte ta ställning. Jag tycker att det är att gömma sig bakom formaliteter. Georg Andersson framhöll i och för sig att det var upprörande att folkpartiet och moderaterna vill göra besparingar beträffande barn och ungdom. Då finns det en möjlighet för socialdemokraterna och centerpartisterna att rösta på det särskilda yrkande som nu delas ut i kammaren och där det framhålls, att man i fortsättningen inte får skära ned på de här verksamheterna. När två av de i regeringen ingående partierna reserverar sig för att det skall skäras ned är det juingen tvekan om att det inte räcker med formaliteter. Då måste riksdagen göra ett uttalande som bestämt avvisar denna barnoch ungdomsfientliga politik. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till motion 1979 81:64 och motion 1980 81:104 yrkande 1 c som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om grundbidraget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet.

Herr talman! När jag nu tar till orda gör jag det som företrädare för centern och därmed också för majoriteten i utskottet i detta ärende. Som vid det här laget torde vara väl bekant för kammarens ledamöter finns det fyra reservationer fogade till kulturutskottets betänkande, varav socialdemokraterna svarar för två och folkpartiet och moderaterna gemensamt svarar för de återstående två reservationerna. Majoritetsuppsättningen har alltså varit något blandad i utskottet. Skillnaderna mellan majoritetsståndpunkterna och minoritetsståndpunkterna torde dock för de flesta te sig små eller obefintliga. Vi har från centerns sida under behandlingen av ärendet i utskottet eftersträvat att föra fram förslag som skulle kunna samla ett så långt som möjligt enigt utskott. Jag kan bara beklaga att man från olika håll ansett det nödvändigt att lägga reservationer när ändå majoritet och minoritet stått så nära varandra. Det sparprogram som regeringen lagt på riksdagens bord i proposition nr 20 berör på tre punkter frågor som faller inom kulturutskottets arbetsområde. På en punkt läggs ett konkret förslag för riksdagen att ta ställning till — lokaliseringen av utbildningsradion. Och det är att märka att det är en punkt - f.ö. den enda i utskottets betänkande — där utskottet är helt enigt. Utskottet tillstyrker således regeringens förslag om att riktlinjerna skall ändras för den fortsatta planeringen för utbildningsradions lokaler. Den beslutade lokaliseringen av utbildningsradion till Tyresö har som bekant visat sig medföra oväntat stora kostnader om den skulle fullföljas. Även om utskottet har haft förståelse för de synpunkter som framförts i motion 57 av Ingvar Carlsson m.fl., har utskottet ansett att övervägande skäl talar för att beslutet om en lokalisering till Tyresö upphävs. I likhet med arbetsmarknadsutskottet anser kulturutskottet att det är betydelsefullt att man skapar bättre balans mellan boende och arbetsplatser i Tyresö liksom i andra kranskommuner i Stockholmsområdet. Alternativa lokaliseringar till Tyresö bör därför prövas, och det bör rimligen ske utan något särskilt initiativ från riksdagens sida. Såväl den statliga decentraliseringsdelegationen under ledning av statsrådet Olof Johansson som länsstyrelsen i Stockholms län — i samråd med landstinget och byggnadsstyrelsen — arbetar ju med decentraliseringsfrågor av det här slaget. På de två övriga punkter som tas upp i propositionen — barnfilmrådet och stödet till ungdomsorganisationerna — läggs inte nu några konkreta förslag fram för riksdagen att ta ställning till. Avsikten är att regeringen skall komma med närmare förslag till riksdagen vid en senare tidpunkt. På dessa punkter avkrävs följaktligen riksdagen inte nu några besked. Utskottets majoritet har därför nöjt sig med att konstatera att det inte finns anledning för utskottet att ta ställning till de besparingsfrågor där regeringen sagt sig vilja återkomma till riksdagen med konkreta förslag. Däremot har utskottsmajoriteten — som berörts tidigare under debatten — funnit det motiverat att framhålla att utskottet är väl medvetet om att det i dagens läge är ofrånkomligt att ompröva olika statliga utgifter och åtaganden. Denna omprövning måste också gälla utgiftsändamål inom kulturutskottets område. Jag vill för min del understryka att jag ser med stor tillfredsställelse att en majoritet inom kulturutskottet velat sluta upp bakom denna allmänna besparingsinriktning. Den bör utgöra en god grund för det fortsatta arbetet i riksdag och regering när det gäller att under det närmaste halvåret pröva vilka ekonomiska ramar som kan ställas till förfogande för olika uppgifter på kulturområdet. Herr talman! Jag måste tyvärr med viss förvåning konstatera att de moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet inte har anslutit sig till vår uppfattning att det vore av värde att ett enigt utskott stod bakom denna allmänna besparingsinriktning. Av reservationen att döma har de i stället ansett det väsentligare att i en särskrivning kommentera det som anförts i propositionen och i anslutning till det göra vissa markeringar gentemot de motioner som väckts från oppositionens sida. Och det kan väl vara ett besked till såväl Lars Ahlmark som Bertil Hansson: utskottsmajoriteten undandrar sig inte något ansvar för att det måste sparas framöver. Vad sedan gäller stödet till ungdomsorganisationerna, så kommer där förslag från regeringen vid en senare tidpunkt — närmare bestämt i Nr 48 budgetpropositionen. De här allmänna uttalandena om besparingsinriktningen har ju gjorts först i anslutning till behandlingen av frågan om barnfilmrådet. När det gäller stödet till ungdomsorganisationerna aviserar statsrådet Mogård att hon har för avsikt att föreslå en besparing på 5 milj.kr. genom att man sänker såväl grundbidraget som det rörliga bidraget till tekniskt skall utformas förs inte nu fram. Från majoritetens sida har vi ansett det rimligt att i detta sammanhang peka på de nya uppgifter som framkommit under behandlingen av frågan i utskottet — uppgifter som har direkt betydelse för belastningen av anslaget under innevarande år och som kommer att påverka det samlade anslagsbehovet på ungdomsorganisationssidan för nästa budgetår. Det är nämligen så att statens ungdomsråd i en skrivelse till utbildningsdepartementet — som utskottet fått för kännedom — har redovisat en vikande tendens i fråga om antalet medlemmar i ungdomsorganisationerna. Detta medför också att antalet aktiviteter sjunker och därmed också storleken av det stöd som kommer i fråga som lokalt aktivitetsstöd till ungdomsorganisationerna. Tillsammans skulle detta medföra en minskning av den faktiska medelsåtgången under nästa år som motsvarar minst den besparing som förutsätts i propositionen, dvs. 5 milj.kr. Detta står också i utskottets betänkande. Från majoritetens sida anser vi att det är rimligt att man i den vidare behandlingen av frågan även överväger vilken betydelse det här kan ha i sammanhanget. Det förefaller mig som om även Bertil Hansson, trots att han är reservant i denna fråga, framför synpunkter som delvis överensstämmer med våra — att man alltså har anledning att ha ögonen öppna för vilka konsekvenser förändringarna får. Annars kan stödet till ungdomsorganisationerna genom dessa samverkande omständigheter komma att minska betydligt mer än vad som anges som ett besparingsmål i propositionen. Vad reservanterna har att invända mot att majoriteten pekar på dessa faktiska omständigheter, som kommit utskottet till del först under ärendets behandling, är oklart även efter de inlägg som gjorts här i debatten. Under punkt 4, om finansieringen av radio/TV, behandlas en motion som väckts av den socialdemokratiska utskottsgruppen. Utskottets majoritet, bestående av centern, folkpartiet och moderaterna, understryker det angelägna i att snara åtgärder vidtas ”både för att i möjligaste mån komma till rätta med avgiftsskolket och för att minska kostnaderna för uppbörden av mottagaravgifterna”. Detta är väsentliga uppgifter. Georg Andersson har ju här understrukit hur viktigt det är att det sker någonting på det här området med hänsyn till de stora kostnader som det handlar om och som de som själva inte betalar licensen övervältrar på andra människor. Utskottsmajoriteten utgår från att regeringen i nuvarande ekonomiska läge har sin uppmärksamhet riktad på möjligheterna att dämpa kostnadsutvecklingen i radio TV. Något annat skulle f. ö. vara högst förvånande mot bakgrund av de bedömningar som regering och riksdag har 47 gjort i radiooch TV-frågorna redan inför innevarande budgetår. Behovet av att hålla igen kostnadsutvecklingen har sannerligen inte minskat under årets lopp. Socialdemokraterna i utskottet har i en reservation ytterligare velat understryka dessa synpunkter genom ett tillkännagivande till regeringen. Utskottsmajoriteten anser för sin del att detta är en överloppsgärning, eftersom regeringen är väl medveten om situationens allvar och behovet av åtgärder. Herr talman! Den fråga som har väckt mest uppmärksamhet och tagit mest tidi anspråk i utskottet har varit frågan om Nordsat. Frågan har aktualiserats dels genom en motion från vänsterpartiet kommunisterna som väcktes under allmänna motionstiden i våras, dels genom den socialdemokratiska motionen, med Georg Andersson som första namn, som väcktes med anledning av besparingspropositionen. Som framgår av utskottets betänkande har utskottet i sina överväganden kommit fram till att det i det aktuella läget är motiverat att göra vissa påpekanden som kan vara av betydelse för den fortsatta hanteringen av frågan. Tre omständigheter har haft särskild betydelse för utskottets ställningstagande. För det första: Det ekonomiska läge vi nu befinner oss i och de kostnader som ett förverkligande av Nordsat kan medföra. Till detta kommer de direkta uppmaningar som har riktats till riksdagens utskott att pröva olika sparåtgärder utöver de frågor som uttryckligen har tagits upp i sparpropositionen. För det andra: De överläggningar som hållits i Nordiska ministerrådet under slutet av november månad, där tidtabellen för ett slutligt avgörande skjutits ytterligare något fram i tiden. Som målsättning har där satts upp att arbetet och övervägandena skall utmynna i ett slutgiltigt underlag för ett ställningstagande i rådet före utgången av 1981. För det tredje: Remissbehandlingen i de olika länderna har gett vid handen att uppfattningarna går vitt isär vad gäller den kulturpolitiska bedömningen. Att det är så också i vårt land har ju framgått med all tydlighet av debatten hittills. Utskottet vill framhålla att det är viktigt att åtgärder vidtas i syfte att öka det nordiska kultursamarbetet. ”En satsning på en gemensam nordisk satellit kan emellertid beräknas komma att medföra så stora kostnader att det av den anledningen måste anses tveksamt om projektet kan och bör realiseras. Vad beträffar den kulturpolitiska bedömningen av projektet konstaterar utskottet att remissbehandlingen i de olika länderna gett vid handen att uppfattningarna går vitt isär.” Utskottets överväganden ledde fram till att utskottet som sin uppfattning vill uttala ”att ministerrådet i sitt arbete på att öka det nordiska kultursamarbetet även bör pröva andra lösningar innan slutlig ställning tas till Nordsatprojektet”. Detta vill utskottet att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna. Socialdemokraterna i utskottet har i denna fråga tydligen haft ett behov av att skilja ut sig, eftersom de har fogat en reservation till utskottets Nr 48 betänkande. Man kan tycka att de som motionärer egentligen har skäl att vara mer än nöjda över att utskottet velat göra denna markering för den fortsatta hanteringen av frågan om det nordiska samarbetet på radio/ TV-området. Jag vill klart deklarera att vi från centerns sida har anledning att se det som värdefullt — mot bakgrund av de uttalanden som gjorts bl.a. vid våra partistämmor — att utskottet med en majoritet bestående av centern, folkpartiet och moderaterna uttrycker som sin mening att den tid som nu återstår för ett slutligt avgörande bör tas till vara för att också närmare studera alternativa lösningar. Det är enligt vår mening viktigt att diskussionerna kan föras vidare mellan länderna under så konstruktiva förutsättningar som möjligt. Nej, Georg Andersson och Eva Hjelmström, centern har inte ändrat uppfattning om Nordsat. Vi har inte haft anledning att ta några nya ståndpunkter i den frågan. Det bör väl också nämnas, eftersom det har förekommit uppgifter i massmedia och eftersom Georg Andersson och även Eva Hjelmström berört det i sina inlägg. Uppgifterna om att centern skulle vara indragen i uppgörelser, kohandel eller allt vad man nu sade i de tidigare inläggen, där de två beståndsdelarna skulle vara Nordsat och närradion, saknar helt grund. Det finns, herr talman, skäl att fråga: Vad vill socialdemokraterna i sak åstadkomma med sin reservation? Vari ligger enligt socialdemokratisk uppfattning skillnaden mellan majoritetens hänvändelse till regeringen och minoritetens? Vill socialdemokraterna med sin reservation möjligen ha sagt att man har en annan uppfattning än ministerrådet vad gäller den fortsatta tidtabellen — att rådet förutsätts arbeta vidare på dessa frågor, så att slutlig ställning skall kunna tas före utgången av år 1981? Anser socialdemokraterna exempelvis att de fortsatta diskussionerna på det nordiska planet till dess inte skall få gå vidare? Georg Andersson kanske kan svara på de frågorna.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

Herr talman! Anna Eliassons inlägg präglas av en strävan att försöka förringa skillnaderna mellan majoritetsskrivningen och reservationen. När jag lyssnade på hennes anförande ställde jag mig frågan: Inser inte Anna Eliasson att hon är lurad? Hon har skrivit under en majoritetsskrivning som hon uppenbarligen har misstolkat. Jag måste, även om det sker med olust, gratulera moderaterna och folkpartisterna till att så skickligt ha fångat cd centern i sina nät. Det har skett så raffinerat att centern inte ens tycks ha upptäckt fångstnätet. Det intrycket får jag, när jag lyssnar på Anna Eliasson. Vid centerstämman sade centern att man i stället för Nordsat skulle vidta andra åtgärder för att stärka det nordiska kultursamarbetet. Vad förordar centern nu i stället för Nordsat? Nej, Anna Eliason, skrivningen i majoritetsyttrandet, som ni har undertecknat, innebär ju att ni accepterar att man fortsätter att bereda frågan om Nordsat. Ni lämnar dörren öppen här. Ni säger något vagt om att man också skall titta på andra saker. Sedan finner ni tydligen en tröst i att majoriteten har skrivit in något om de ekonomiska betänkligheterna. Hörde Anna Eliasson Lars Ahlmarks inlägg tidigare här i dag? Det bar tydligt vittnesbörd om att Lars Ahlmark inte på något sätt känner sig bunden till den skrivningen. Han pläderade glatt och livfullt för Nordsat såsom ett billigt projekt. Det framkom inga ekonomiska betänkligheter alls. Den skrivning som Anna Eliasson nu lutar sig mot är till intet förpliktande för folkpartisterna och moderaterna. Anna Eliasson tycker att det är märkligt att socialdemokraterna hade behov att skilja ut sig i den här frågan. Uppriktigt talat, Anna Eliasson, hade inte du och de övriga centerpartisterna i konstitutionsutskottet behov av att ansluta er till reservationen? Fanns det inte en stark trängtan till att ansluta sig och därmed följa upp centerstämmans beslut också här i riksdagen? Men något har hänt, och centerns representanter har fångats av moderater och folkpartister. Jag beklagar det.
Herr talman! Anna Eliasson påstod att det var små eller obefintliga skillnader mellan den skrivning som centern, folkpartiet och moderaterna kommit fram till och vad vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna sagt beträffande Nordsat. Jag tycker inte det. Jag tycker inte att det är enliten skillnad mellan att hålla dörren vidöppen för Nordsat och att bestämt avvisa projektet. För att friska upp Anna Eliassons minne kan jag läsa ur ett referat från centerstämman. Gunnel Jonäng var där mycket kategoriskt emot Nordsat: Man skall inte fortsätta med det projektet. Man skall satsa på bra barnverksamhet i stället för ett passiverande TV-utbud, som hon sade. Som tidigare framhållits var ungcentern lika bestämd. Men vad som var klart i juni är uppenbarligen inte klart i december. Jag frågar mig: Hur står det egentligen till med demokratin inom centern? Sedan sade Anna Eliasson att remissyttrandena gått vitt isär också i vårt land. Ja, visst har de gjort det. Men jag tycker att man också får se på vilka som var för och vilka som var emot. För var i stort sett bara radiohandlarna, Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen, medan — det har upprepade gånger sagts från kammarens talarstol — hela Folkrörelsesverige, Fackföreningssverige och Kultursverige var emot. Anna Eliasson sade att centern tycker att det är värdefullt att man fått med folkpartisterna och moderaterna på en sådan här skrivning. Jag har väldigt Nr 48 svårt att inse det värdefulla i en skrivning som innebär att man satsar ännu mera pengar på och kanske bygger in oss i Nordsatprojektet. Anna Eliasson avvisade bestämt påståendet att det skulle ha skett någon kohandel när det gällde närradion och Nordsat. Då kvarstår min fråga: Vad var det då man kohandlade om? Hur mycket har folkpartisterna och moderaterna fått betala för att få med sig centern på denna skrivning? Om det inte var närradion — vad kan det då ha varit?
Herr talman! Anna Eliasson gladde sig åt att centern när det gällde barnfilmrådet och ungdomsorganisationerna hade fått med sig socialdemokraterna på någonting som hon kallade att sluta upp kring en allmän besparingsinriktning. Men tillhör man majoriteten, räcker det inte med det. Man måste då också ha kurage att stå för konkreta besparingsförslag. Det är på den punkten som centern svek i kulturutskottet, och det är därför det finns en moderat och folkpartistisk reservation.
Herr talman! En kort sakupplysning till Anna Eliasson och de uppmärksamma läsarna av utskottsreservationen i fråga om ungdomsorganisationerna. Precis samma information lämnas i reservationen som i majoritetsskrivningen om utvecklingen på området och det förhållandet att man kan räkna med en minskning i den faktiska medelsåtgången under nästa budgetår.
Herr talman! Av omsorg om att kammaren nu har mycket kort tid till sitt förfogande för att ärendet skall kunna avgöras i dag, vilket jag tror att de flesta anser skulle vara av värde, skall jag fatta mig mycket kort. Jag vill än en gång betona att vi från centerns sida har eftersträvat att samla utskottet till så stor enighet som möjligt i de här frågorna, åtminstone till fungerande majoriteter, och jag har varit den första att beklaga att vi inte nådde längre. Jag vidhåller att det är av värde att utskottet och förmodligen också riksdagen för fram sina synpunkter om vikten av att man prövar alternativa lösningar när det gäller det nordiska radiooch TV-samarbetet under den tid som återstår innan Nordiska rådet skall göra ett slutligt ställningstagande. Jag fäste mig vid att Georg Andersson i sitt inlägg inte gav något svar på frågan om man från socialdemokratiskt håll vill åstadkomma en annan tidtabell än ministerrådets. Vad sedan gäller den fråga som Eva Hjelmström tog upp om en eventuell kohandel så har jag i mitt tidigare inlägg dementerat detta. Det har inte förekommit någon kohandel i de här frågorna från centerns sida, och därför har vi inte heller betalat något pris, som Eva Hjelmström ville antyda. Än en gång, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Enigheten hade faktiskt blivit större, Anna Eliasson, om centerpartiet hade stått fast vid sitt stämmobeslut och slutit upp bakom vänsterpartiet kommunisternas och socialdemokraternas avvisande av Nordsatprojektet. Det hade dessutom varit politiskt hederligt. Men vi får väl se hur det går i omröstningen i kammaren, om verkligen samtliga centerpartister här är beredda att lämna dörren vidöppen för Nordsatprojektet, trots stämmans bestämda avvisande och trots alla de argument man under de senaste åren fått höra, inte minst vad gäller barnen och ungdomen, mot projektet. Sedan avvisar Anna Eliasson ånyo att det skulle ha förekommit någon kohandel. Det är möjligt, sade jag tidigare, att det inte var närradion, men det är egendomligt hur snabbt centerpartiet har svängt i denna fråga. Eller är det helt enkelt så att den borgerliga regeringen är så oroad över de sprickor som finns att man i den här frågan måste visa ett enat ansikte utåt och att Bohman alltså låtit piskan — jag vet inte för vilken gång i ordningen — vina över centerpartiet?

Herr talman! Vad det nu gäller är inte en diskussion om tidtabellen utan en diskussion om inriktningen av det nordiska kultursamarbetet. Jag konstaterar att Anna Eliasson inte vill ta någon ställning i den frågan och därmed håller dörren vidöppen för ett fortsatt intåg i Nordsatprojektet.
Herr talman! Bara helt kort. Jag noterar med tillfredsställelse det intresse som här i kammaren i dag ägnas centerns göranden och låtanden och våra tidigare partistämmobeslut. Jag vill hänvisa till mina tidigare inlägg. Det ställningstagande vi har gjort i utskottet är helt i enlighet med den ståndpunkt som centerns partistämma har intagit i år och i enlighet med de diskussioner som förts på partistämmorna sedan 1978. Det är också ett besked om vad som skall göras under den tid som återstår innan slutgiltig ställning skall tas i nordiska rådet. Beskedet är: Pröva också andra lösningar!
Jag vill meddela kammarens ledamöter att debatten i detta ärende har dragit längre ut på tiden än vi hade planerat. Med hänsyn till att voteringen tar 15-20 minuter är vår bedömning att det är omöjligt att i dag genomföra voteringen i detta ärende. Vi kommer, som tidigare meddelats, att bryta ärendebehandlingen kl. 14.00.
Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 13 om utbildningsradion är inte ett under av klarhet, utom på en punkt — man vill inte lokalisera utbildningsradion till Tyresö kommun. För oss i Tyresö kommun är detta en stor besvikelse. Vi hälsade med tillfredsställelse statsmakternas tidigare Nr 48 beslut om att lokalisera utbildningsradion till vår kommun. Av flera skäl har Tyresö behov av nya arbetsplatser. Det har anförts siffror som skulle visa att det blir mycket dyrt att förlägga utbildningsradion till Tyresö. I Tyresö finner vi underlaget för dessa beräkningar bristfälligt. Vi har också utgått från att man innan beslutet om lokalisering till Tyresö fattades hade gjort noggranna beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna. Jag finner det emellertid inte meningsfullt att nu starta en polemik i denna fråga. Jag vet också att det inte tjänar något praktiskt syfte att mot ett enhälligt utskott yrka bifall till motionen. Jag vill i stället ta fasta på det som trots allt är positivt i kulturutskottets utlåtande, nämligen uttalandet om nödvändigheten av alternativa lokaliseringar till Tyresö. Det uttalandet vittnar om förståelse för att Tyresö befinner sig i en besvärlig situation. Jag utgår från att regeringen tar riksdagens uppfattning på denna punkt på allvar. Som framgått av vad jag här har sagt har jag inget särskilt yrkande.

Herr talman! Den tekniska utvecklingen står inte stilla, och det kan kanske finnas skäl till att i samband med debatten här om Nordsat berätta litet om vad som händer i andra länder. Till Europarådets session nu i höstas hade, på tekniskt-vetenskapliga utskottets vägnar, utarbetats en rapport om europeisk politik avseende konstruktion och utförande av direktsändande TV-satelliter. Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland har beslutat att utveckla egna system för direktsändande TV-satelliter utom ramen för det rymdteknologiska samarbete som bedrivs inom den europeiska rymdorganisationen ESA, där Sverige också är medlem. I rapporten behandlades de båda nämnda initiativen i Frankrike och Tyskland, Europeiska radiounionens aktiviteter, arbetet inom den europeiska rymdorganisationen ESA samt det nordiska Nordsatprojektet. En redogörelse lämnades för teknikens möjligheter i dag och konsumenternas i morgon. Det är bara att konstatera att konsumenternas möjligheter när det gäller att i framtiden utnyttja satelliter för massmediasändningar kommer att bli enorma. Västtyskland och Frankrike har, inom ESA, beslutat att sända upp två satelliter för försökssändningar under 1984. Luxemburg har ännu inte bestämt när deras satellit skall sändas upp, men planerna kommer att konkretiseras under 1981. I England pågtr en diskussion om huruvida landet skall ansluta sig till det samarbete sdm sker mellan Västtyskland och Frankrike eller om man skall sända från egen satellit. Nordiska ministerrådet är självfallet inte omedvetet om att dessa TV-satelliter skall sändas upp och att deras räckvidd i hög grad kommer att beröra Norden. Det har dessutom visat sig att det med den beräknade effekten kommer att bli möjligt att i stora delar av Norden ta emot dessa satelliters program. 53 Som vi tidigare har sagt skall Nordiska ministerrådets förslag underställas Nordiska rådet för yttrande vid 1981 års session, som skall hållas i Köpenhamn i mars månad.

Ingen torde i dag vilja gå ut och säga att i Sverige skall man förbjuda mellanvågsoch kortvågssändare. Vi har accepterat en fri rörlighet i etern i det avseendet att man kan lyssna på de program man vill. Vi skall inte tro att vi minskar barnens TV-tittande i framtiden, när vi i dag kan konstatera den enorma spridning som videobandspelarna redan har fått och när vi genom att köpa parabolantenner för antagligen mindre än 1 000 kr. kommer att kunna välja och ta in vilka TV-program i världen som vi vill. Jag ser alltså Nordsatdebatten som ett sätt att hävda den nordiska gemenskapen, de nordiska intressena och de nordiska gemensamma kulturella värderingarna i en hård och skarp konkurrens mot ett enormt internationellt massmediautbud, som vare sig vi vill eller inte kommer att gälla också vårt land. Det finns kanske skäl att påpeka en sak till: Det kommer inte att bli översatta tyska eller engelska program. Det kommer att bli program som sänds på tyska eller engelska. Den stora del av Sveriges befolkning som inte behärskar något av de kontinentala språken kommer genom ett förbud för Nordsat att förhindras ta del av andra länders kulturutbud via satellitsänd massmedia, på grund av att man i så fall inte får ta emot norska eller danska program som man förstår. Jag tycker alltså att ett förnekande av Nordsatprojektet är ett ytterligt odemokratiskt förnekande.

Herr talman! Axel Andersson har frågat mig om sydafrikanska tennisspelares medverkan i tennisturneringen Stockholm Open i november 1980. Svenska regeringen har tagit klar ställning mot idrottskontakter med apartheidregimen i Sydafrika. Jag vill hänvisa till de nordiska utrikesministrarnas gemensamma rekommendation 1978 om att bringa sådana kontakter till ett upphörande. Tennisturneringen Stockholm Open arrangeras av privata organisationer och inbegrep några professionella spelare av sydafrikansk börd. Visumtvång infördes av regeringen för sydafrikanska medborgare hösten 1978, och de berörda spelarna sökte därför visum för deltagande i turneringen. Det tillkommer invandrarverket att ensamt fatta beslut i enskilda viseringsärenden. FN:s generalförsamling antog 1977 en deklaration om apartheid inom idrotten. Sverige röstade för denna, som har karaktären av en rekommendation, eftersom vi stöder dess allmänna målsättning. Vi har dock i FN uttryckligen reserverat oss för att våra idrottsförbund är enskilda organisationer som står fria i sitt handlande. Vi har samtidigt framhållit att vi av konstitutionella skäl varken kan hindra våra medborgare att fritt resa utomlands eller generellt vägra visum åt medborgare i stater vi erkänner.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Den är föranledd av att sydafrikanska tennisspelare, enligt min uppfattning i strid mot en FN-resolution, gavs visum och därmed möjlighet att delta i tennisturneringen Stockholm Open tidigare i höst. Sverige har i FN gett sitt stöd åt en internationell deklaration mot apartheid inom idrotten. I deklarationens artikel 6 talas i mycket klara verba om att stater skall vägra visum för idrottsmän — lagidrottsmän såväl som individuella idrottsmän — från varje land som praktiserar apartheid. I samma FN-resolution, artikel5 punktf, sägs vidare att lagidrottsmän liksom invididuella idrottsmän från länder som praktiserar apartheid icke skall inbjudas till officiella mottagningar. — Till sådana måste som jag ser det räknas också statsrådsluncher. Enligt min uppfattning står invandrarverkets beslut att bevilja de sydafrikanska tennisspelarna inresevisum i strid med FN-resolutionens artikel 6. Utrikesministerns åtgärd att inbjuda en av de sydafrikanska tennisspelarna till den lunch som gavs för några av deltagarna i Stockholm Open anser jag också stå i strid med FN-resolutionen. Herr talman! Det är ett känt faktum att regimen i Pretoria som ett motdrag mot den isolationspolitik som Sydafrika utsätts för, på allt sätt backar upp de fåtaliga besök och resor som görs av sydafrikaner inom olika områden, och det gäller även det idrottsliga området. När något sådant händer — som t.ex. när de sydafrikanska tennisspelarna deltog i Stockholm Open i höstas — ges detta en betydande publicitet på hemmaplan. Detta för i sin tur med sig att även ett opolitiskt idrottsutbyte får politisk karaktär och används i den sydafrikanska regimens propaganda. De här aktuella idrottsmännen kan inte sägas representera Sydafrika, för de är ju proffs och representerar i första hand sig själva. Men i anmälningshandlingar, i resultatlistor och i massmedia anges de vara sydafrikaner. Jag vill gärna tillåta mig, herr talman, att i det här sammanhanget göra en reflexion: Det vore oss alla i den här kammaren och i landet i övrigt fjärran att ett ögonblick benämna Björn Borg eller Ingemar Stenmark som monegasker. Vi är ju alla glada och stolta över att ha dem som svenskar. Herr talman! Till sist skulle jag vilja vädja till utrikesministern att om möjligt ge invandrarverket sådana direktiv att man där med större stringens och i överensstämmelse med FN-resolutionen kan hantera sådana här visumärenden.
Herr talman! Det är inte så som Axel Andersson säger att handlandet från svensk sida står i strid med vad vi har åtagit oss i Förenta nationerna. Som jag redovisade i svaret gjorde vi den reservationen när vi anslöt oss till resolutionen om idrottsutbyte med apartheidregimen att de svenska idrottsförbunden är enskilda organisationer, som vi inte kan ålägga vare sig det ena eller det andra. Det är inte heller så att invandrarverkets agerande på något sätt står i strid mot den här resolutionen. Invandrarverket är snarare mera följsamt mot resolutionen och andan i den än vad kanske många andra länders motsvarande myndigheter är. Invandrarverket meddelar visum i enskilda fall, men inte när det t.ex. gäller idrottsmän från Sydafrika som kommer hit för att delta i lagtävlingar och alltså tävlar för Sydafrika.

Herr talman! Jag ber om ursäkt, herr utrikesminister, men jag har en annan uppfattning om tolkningen av FN-resolutionen. Jag anser att om man antagit en resolutionstext som är så klart utformad att dett.o.m. exakt anges vad det är fråga om, då bör man i invandrarverket åtminstone försöka att skaffa sig sådana beslutsformer och ha sådana underlag och direktiv att man utan besvär i form av tolkningstvister och sådant kan hantera frågorna.

Herr talman! Eva Hjelmström har i en interpellation till mig frågat mig, om jag anser att Sverige kan gå i spetsen och börja nedrusta. Vidare har hon frågat, om jag är beredd att aktivt verka för en kärnvapenfri zon i Norden med sikte på ett kärnvapenfritt Europa. I en annan interpellation har Gunnel Jonäng frågat, om jag är beredd att vidta åtgärder för att inleda förhandlingar direkt med de berörda länderna eller inom ramen för en eventuell europeisk nedrustningskonferens i syfte att skapa en kärnvapenfri zon i Norden. Kapprustningen medför fruktansvärda risker och ett oförsvarligt slöseri med knappa mänskliga och materiella resurser, som skulle kunna komma till produktiv användning. Det är mot den bakgrunden som regeringen fortsätter den sedan decennier mycket aktiva svenska politiken på nedrustningsområ det. Denna politik måste ständigt utvecklas, och nya initiativ prövas. Inte Nr 48 minst kapprustningen i Europa medför svåra och alltmer akuta problem. Det senaste exemplet på regeringens politik på detta område är ett svenskt förslag rörande en europeisk nedrustningskonferens. En precisering av detta förslag kommer inom kort att läggas fram vid den pågående säkerhetskonferensen i Madrid. Förslaget syftar till att främja avspänningen genom minskade rustningar i Europa. Sådana strävanden ligger i hög grad i vårt eget säkerhetspolitiska intresse. Regeringen har som bekant redan i utrikesdeklarationen den 12 mars i år erbjudit sig att stå som värd för en europeisk nedrustningskonferens, om en sådan skulle komma till stånd. Andra uttryck för regeringens aktiva nedrustningspolitik är den rad av förslag och initiativ som Sverige tagit såväl i Förenta nationerna som i nedrustningskommittén i Geneve. Sveriges agerande i de internationella nedrustningsförhandlingarna har alltid varit inriktat på FN:s generalförsamlings målsättning att åstadkomma en balanserad nedrustning, varvid målet i varje skede bör vara oförminskad säkerhet på lägsta möjliga nivå av rustningar och militära styrkor. Arbetet för internationell nedrustning är en utomordentligt viktig och framträdande del av svensk säkerhetspolitik. Samtidigt måste det slås fast att en förutsättning för en oberoende, konsekvent och självständig svensk utrikespolitik är att omvärlden har tilltro till vår vilja och vår förmåga att vidmakthålla en alliansfri utrikespolitik. Detta förutsätter att vi avstår från en ensidig svensk nedrustning. En sådan skulle också negativt påverka den säkerhetspolitiska stabiliteten i Norden. Den hållning jag här redovisat har gång på gång slagits fast av riksdagen. Denna politik står givetvis fast. Vad beträffar frågan om en kärnvapenfri zon i Norden vill jag först återknyta till vad jag inledningsvis sade om regeringens aktiva strävanden i fråga om att få till stånd en europeisk nedrustningskonferens. Jag har i detta sammanhang vid en rad direkta kontakter med företrädare för de s.k. ESK-staterna och i åtskilliga uttalanden betonat nödvändigheten av att en europeisk nedrustningskonferens även tar upp kärnvapenkapprustningen. Slutmålet för förhandlingarna på detta område är ett kärnvapenfritt Europa. Jag vill erinra om att svenska regeringen tagit initiativet till en omfattande FN-studie om kärnvapen, som är avsedd att sprida aktuell information om och skapa opinion mot dessa vapen. Trots att kärnvapenmakterna vägrat medverka har studien, som gjorts under svensk ledning, nyligen kunnat slutföras på ett mycket tillfredsställande sätt. Herr talman! Norden utgör i dag de facto en kärnvapenfri zon. Ingen av de nordiska staterna har kärnvapen på sitt territorium. Norge och Danmark har ålagt sig begränsningar i sitt NATO-engagemang, bl.a. genom att i fredstid inte tillåta stationering av kärnvapen på sitt territorium. Samtliga nordiska länder är anslutna till icke-spridningsfördraget och har därigenom avsagt sig möjligheten att skaffa egna kärnvapen. 57 Från svensk sida har vi förklarat oss beredda att diskutera ett avtal om en kärnvapenfri zon i Norden, förutsatt att andra berörda stater är villiga att delta. Vid fastställandet av den geografiska omfattningen av en sådan zon måste man ta hänsyn till förekomsten av kärnvapen i Nordens närhet. Således bör bl.a. Östersjön ingå i zonen. Vidare bör taktiska och eurostrategiska kärnvapen som är stationerade i zonens närhet dras bort, eftersom de definitionsmässigt skulle bli överflödiga, om en kärnvapenfri zon upprättades. Uppenbarligen måste vi vid vår prövning av alla förslag av denna typ beakta intresset att bevara stabiliteten i Norden. Jag har med stort intresse läst de uttalanden i frågan som nyligen gjorts från ledande håll inom det norska arbeiderpartiet. Ett formellt avtal om en kärnvapenfri zon i det redan kärnvapenfria Norden löser inte de problem som kärnvapenkapprustningen i Europa medför. Det avgörande är om de stater som har kärnvapen, framför allt de båda supermakterna, är villiga att åstadkomma en faktisk kärnvapennedrustning. Jag hoppas att det är realistiskt att ställa vissa förhoppningar på att förhandlingarna om medeldistansvapen i Europa och SALT-processen skall leda till konkreta resultat.